Herr talman! Det är viktigt att lagstiftningsmakten, som enligt grundlagen ligger hos riksdagen ensam, också i realiteten ligger hos riksdagen. I föreliggande utskottsbetänkande behandlas en fråga som visar hur praxisut Prot. 1985/86:53 vecklingen hos en myndighet har lett till att det i dag förekommer uppenbara 17 december 1985 avvikelser från vad som gäller enligt lag. Detta har kommit att bli verklighet. dr cd on og på grund av de administrativa rutiner som tillämpas i taxeringsprocessen och som står i strid både mot lagens anda och mot dess bokstav. Vid taxering i första instans gäller absolut sekretess med undantag för beslut varigenom pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av skatt fastställs. Under senare år har det emellertid också blivit så att motiveringarna till besluten blivit offentliga. Detta kan innebära att känsliga personliga förhållanden kommer till offentlighetens kännedom. När frågan diskuterades förra året insåg också utskottsmajoriteten att detta kunde leda till problem. Man ville emellertid inte se till att lagen följdes, utan nöjde sig med att uttala att taxeringsnämnderna bör iaktta nödvändiga integritetshänsyn. Huruvida detta verkligen sker är en öppen fråga. Det är viktigt att den enskilde kan ha ett öppet och förtroendefullt förhållande till taxeringsmyndigheterna. Detta kan bara ske om han eller hon vet att vissa delar i relationerna är skyddade för insyn. I år liksom förra året har de borgerliga partierna enats om detta krav. Socialdemokraterna framhärdar, men känner uppenbarligen, herr talman, en viss oro för utvecklingen, eftersom de hänvisar till att den nya förvaltningslagen kan ge lösningar på problemet. Nu vet vi inte vilket utseende förvaltningslagen kommer att få på den aktuella punkten, och taxeringsarbetet regleras ingalunda bara av förvaltningslagen, långt därifrån. Det är i och för sig bra om förvaltningslagen förbättras och tar hänsyn också till det problem som vi nu diskuterar, men det löser faktiskt inte det stora problemet i sammanhanget. Herr talman! Det är viktigt att förändringar i lagstiftningen sker på det sätt som är föreskrivet och att riksdagen känner sitt ansvar vad gäller skyddet för den enskildes integritet. Detta skydd måste gå före hänsyn till myndigheternas effektivitetstänkande och före hänsyn till de rutiner i administrativt avseende som myndigheterna vill använda. Ett bifall till reservation 1 innebär att kraven på att vi följer gällande lagstiftning och kraven på ett bättre integritetsskydd för den enskilde tillgodoses. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Vad slutligen gäller de övriga frågor som berörs i betänkandet finns det anledning att återkomma i samband med beredningen av yttrandefrihetsutredningens förslag, och jag avstår därför, herr talman, från att nu kommentera dem.

I Herr talman! Det har väckts en rad viktiga motioner när det gäller tryckfrihet, yttrandefrihet och sekretessfrågor som nu skall behandlas. Från folkpartiet föreligger tre motioner. Samtliga går ut på en ökad öppenhet i det svenska samhället, både inom den offentliga och inom den privata sektorn. 113 Dessa frågor berör själva livsnerven i vår demokrati. Ingen skall utan mycket starka skäl hindras från att få veta vad som händer i vårt samhälle. Det skall inte få finnas grå zoner av hemlighetsmakeri och censur. Det väcker bara misstänksamhet och misstro. I ett sådant skymningsland frodas också risken för maktmissbruk. Kerstin Anér vill ha utbildning om tryckfrihet och offentlighetsprincipen, eftersom det händer att handlingar inte lämnas ut eller att tjänstemän i strid med tryckfrihetsförordningen frågar vad en önskad handling skall användas till. Utskottet har ställt sig bakom den motionen. Jan-Erik Wikström vill att det skall lättas på den särskilda sekretess som gäller för utrikesdepartementet. Han föreslår ett s.k. rakt skaderekvisit, dvs. att offentlighet skall vara huvudregel. Bara om det kan antas att det stör våra förbindelser med andra länder och kan skada landet skall en uppgift få sekretessbeläggas. I dag är det hemligstämpeln som är regel. Detta vill vi ändra på, och vi ser fram emot den utlovade granskningen i konstitutionsutskottet i vår om sekretesslagens tillämpning i utrikesdepartementet. I en partimotion föreslår vi också att meddelarskyddet skall gälla alla anställda, dvs. även för medborgare med privata arbetsgivare. Vår utgångspunkt är vad yttrandefrihetsutredningen så riktigt säger i sitt betänkande: ”Där beslutmakt finns, där skall också insyn finnas.” I ett särskilt yttrande har vi framhållit att meddelarskydd skall införas för alla men att vi nu är beredda att avvakta regeringens proposition om yttrandefriheten. Detta gäller under förutsättning att tidsplanen för propositionen inte ytterligare förskjuts. För övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1 om skattesekretessen.
Herr talman! De frågor som rör tryckfrihetslagstiftningen lär under den här valperioden komma upp i kammaren på grundval av den beredning som görs inom regeringskansliet, och jag tänker därför inte nämna de frågorna i detta anförande utan bara peka på att vi från centerns sida är med på två reservationer till utskottets betänkande. Den ena reservationen gäller skattesekretessen. Vi gör där samma ställningstagande i år som förra året. En förändring har skett i skattesekretessen så att taxeringsnämndernas beslut med anledning av kommunikation med deklaranterna har blivit offentliga på ett sätt som inte har varit avsett. Det är inte fråga om en absolut sekretess vad gäller beslut om belopp, utan vad det är fråga om är motiveringar och korrespondens. Det är viktigt att detta påpekas, eftersom vi i reservationen inte yrkat bifall till motionen utan föreslagit att riksdagen med anledning av den moderata motionen 452 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. Bertil Fiskesjö och jag har också en reservation när det gäller sekretessen hos rättshjälpsnämnderna. Rosa Östh har i en motion påpekat att sekretessen inom hälsooch sjukvården i vissa fall kan gälla även mot patient som fått vård eller behandling. Detta sekretesskydd kan emellertid inte lagligen upprätthållas hos besvärsnämnden för rättshjälp eller hos domstolsverket i samband med besvär över vissa beslut. Förra året då den här frågan behandlades uttalade utskottets majoritet att Prot. 1985/86:53 den aktuella ordningen inte hade medfört några olägenheter för berörda 17 december 1985 myndigheter. Som Rosa Östh mycket riktigt har påpekat i sin senaste motion. = | i detta sammanhang var det inte olägenheterna för myndigheterna hon avsåg utan det var olägenheterna för den enskilde — alltså för patienten. Vi instämmer i detta uttalande. Här föreligger nämligen en brist i sekretesslagstiftningen. Man anser att det skall finnas starka skäl för att utvidga sekretessen, och det tycker också vi reservanter. Men frågan behöver ses över, och därför har vi framställt en reservation. Utskottets skrivning lyder: ”Det kan enligt utskottets mening förutsättas att sådana känsliga uppgifter som avses med motionen oftast inte behöver vara tillgängliga i de nu aktuella ärendena.” Man har därmed kommit en bra bit på vägen. Man har ju medgivit att det rör sig om uppgifter som är mycket känsliga för den enskilde. När nu uppgifterna ändå kommer med i ärendehanteringen och blir offentliga finns det all anledning att se över bestämmelserna. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Beträffande flertalet av de motioner som behandlas i detta betänkande är utskottet enigt i sina ställningstaganden. Rent allmänt vågar jag påstå att både när det gäller tryckfrihetsförordningens regelsystem och när det gäller tillämpningen av sekretesslagen är de politiska meningskiljaktigheterna inte särskilt stora. Jag vill kortfattat kommentera de olika motionerna. Folkpartisten Kerstin Anér har motionerat om ökad utbildning för offentliga funktionärer angående tillämpningen av offentlighetsprincipen. I utskottet delar vi givetvis uppfattningen att behovet av kunskaper på detta område är stort. Vi pekar på de utbildningsinsatser som redan har gjorts och som görs. Jag kan tillägga att det finns en rikhaltig litteratur på området. Men skulle det visa sig att det behövs fler insatser, får man givetvis kräva att regeringen tar ytterligare initiativ på detta område. Det är viktigt att svenska myndigheter kan tillämpa reglerna om handlingsoffentlighet. Lena Öhrsvik har tagit upp frågan om talerätt för myndigheter när en besvärsinstans ålagt en myndighet att lämna ut en handling. Vi medger att det i vissa fall av integritetsskäl skulle kunna vara motiverat med besvärsrätt men avstyrker motionen med hänvisning till de nackdelar som en sådan ordning skulle kunna medföra — bl.a. skulle den snabbhet i förfarandet som tryckfrihetsförordningen, TF, kräver kunna gå förlorad. I en moderatmotion krävs att chefen på en myndighet alltid skall vara ansvarig utgivare för periodiska skrifter, utgivna av myndigheten. Vi påpekar att frågan om vem som skall ha ansvaret för en myndighetspublikation kan vara ömtålig. Frågan är, som vi framhåller i betänkandet, absolut inte lämpad för någon form av reglering eller generella rekommendationer. Frågan om utrikessekretessen behandlas i en motion av Jan-Erik Wikström. Även Birgit Friggebo nämnde något om denna. Jan-Erik Wikström vill ha en lindrigare sekretessgrad för uppgifter hos regeringen och för "ns utrikesrepresentation. Vi framhåller i betänkandet att det är viktigt att behålla balansen mellan 17 december 1985 den svenska allmänhetens behov av information och hänsynen till våra utrikespolitiska intressen. Det är därför som man har ansett sig vara tvungen att ha den strängare sekretessgrad som ett s.k. omvänt skaderekvisit innebär. Men meddelarfriheten är, som vi påpekar, ganska omfattande på detta område. Vi besvarar motionen genom att hänvisa till att utskottet vid sin granskning av regeringens sätt att sköta dessa frågor för närvarande undersöker hur sekretesslagen tillämpas inom UD. När denna granskning är färdig får vi, förhoppningsvis, underlag för en bedömning av hur det nuvarande regelsystemet fungerar. I tre motioner berörs frågan om en utvidgning av sekretessen i olika hänseenden. Det gäller centerledamoten Rosa Ösths motion om ökad sekretess för vissa uppgifter hos besvärsnämnden för rättshjälpen och domstolsverket samt Lena Öhrsviks motion om sekretess angående kommunernas fritidsverksamhet. Vidare gäller det ett yrkande i en moderat partimotion — Anders Björck berörde den saken — om att skattesekretessen i första instans skall göras absolut vid beslut om avvikelse från självdeklaration. Vi har beträffande dessa motioner inte velat gå ifrån vår grundinställning att det krävs mycket starka skäl för att medge ytterligare utvidgningar av sekretessen. Vi får inte glömma att vi här i landet har offentlighet som huvudprincip. Beträffande den moderata partimotionen vill jag bara tillägga att det är oerhört viktigt att den omfattande myndighetsutövning som taxeringsnämnderna har hand om kan bli föremål för någon form av insyn. Det är därför enligt vårt sätt att se inte bra om taxeringsbesluten blir totalt mörklagda. Det är naturligtvis inte meningen att integritetskänsliga uppgifter skall avslöjas i besluten. Det är därför viktigt att taxeringsnämnderna noggrant beaktar detta och tar vederbörlig hänsyn härvidlag.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
Herr talman! Får jag för Kurt Ove Johansson framhålla att förslagen i reservation nr 1 inte handlar om någon utvidgning av sekretessen utan om att se till att de beslut som riksdagen har fattat på denna punkt och som har stötts av en bred majoritet kommer att gälla också i fortsättningen. Det handlar, herr talman, om någonting ur riksdagens synpunkt mycket väsentligt, nämligen om vi skall acceptera en förändring av praxis på grund av myndigheternas administrativa rutiner och inte på grund av att riksdagen genom beslut i denna kammare ändrar lagstiftningen. Skulle riksdagen verkligen vilja vidta förändringar, kommer saken naturligtvis i ett annat läge. Självfallet eftersträvar ingen av reservanterna någon mörkläggning av taxeringsarbetet. Det finns på området, herr talman, saker som förtjänar att granskas och som blir föremål för en rimlig uppmärksamhet från massmedias sida. Jag hoppades att vi skulle vara överens om att sekretess på detta område har en viktig uppgift när det gäller att skydda enskilda människor. Det är ändå för deras skull som denna lagstiftning är till.
Herr talman! Det är ett framsteg att vi kan komma så långt i diskussionen, att det klargörs att det inte är fråga om en total mörkläggning. Å andra sidan är det mycket svårt att tolka den moderata reservationen på något annat sätt än att moderaterna avsåg detta i första instans. Jag vill alltså framhålla att det kanske också hade varit bra om vi hade kunnat vara ense om att det är mycket angeläget att ha insyn i de här nämnderna, som naturligtvis är mycket viktiga för den enskilde medborgaren och som fattar viktiga beslut i dessa sammanhang. Nu kommer vi att få möjligheter, precis som Anders Björck nämnde i sitt första inlägg, att inom en kanske ganska nära framtid på nytt diskutera denna fråga, när förslaget till ny förvaltningslag och den beslutsmotivering som då kan modifieras blir aktuella. Där kan det finnas möjligheter att särskilt diskutera skyddet av enskildas personliga eller ekonomiska förhållande. Jag vill, herr talman, understryka vikten av att insyn i taxeringsnämndernas arbete är en utomordentligt viktig fråga.
Herr talman! Vi har internationellt sett en unikt stor insyn i det svenska taxeringsarbetet. Det är bra. Det skall vi ha också i fortsättningen. Men det finns vissa gränser som jag inte tycker att man skall överträda, för då motverkar sekretessen sitt syfte. En öppenhet när det gäller mycket känsliga enskilda förhållanden innebär, herr talman, att skattemyndigheterna inte får in de uppgifter och inte kan upprätthålla den kommunikation som är nödvändig för ett riktigt taxeringsarbete. Ingen av reservanterna har krävt någon total mörkläggning. Det finns ingenting om detta i någon skrivning. Det är bara att läsa innantill vad som står i motionen. Men jag uppskattar att Kurt Ove Johansson ändå gav en öppning. De här besvärliga — jag medger gärna det — avvägningsfrågorna måste diskuteras i samband med den nya förvaltningslagen. Det är möjligt att vi då kan hitta en lösning som bättre än i dag tillgodoser de delvis motstridiga intressen som finns på området.
Herr talman! Vilken lösning vi kommer fram till är det naturligtvis för tidigt att diskutera. Men Anders Björck har som alla andra riksdagsmän motionsrätt när det blir fråga om att göra förändringar i lagstiftningen. Då har han möjligheter, om han fortfarande är intresserad av den här frågan, att komma tillbaka och motionera. Då kommer naturligtvis riksdagen att diskutera frågan.
Herr talman! Kurt Ove Johansson kan vara övertygad om att frågan kommer tillbaka till våren. Då hoppas jag att Kurt Ove Johansson tillsammans med sina partivänner gör en ordentlig avvägning mellan den enskildes och samhällets intressen i det här sammanhanget.
Prot. 1985/86:50 Kammaren övergår nu till att debattera skatteutskottets betänkande 14om 12 december 1985

Herr talman! Flertalet av de förslag om ändringar i lagen om mervärde: skatt som finns i proposition 47 har föregåtts av utredning i den sittande mervärdeskatteutredningen. Den har verkat sedan år 1971 och har i uppdrag att verkställa en teknisk översyn av mervärdeskatten. Den har hittills avlämnat nio betänkanden, som lett till lagstiftning på olika områden inom mervärdebeskattningen. I den proposition vi skall behandla i dag finns ändringsförslag som innebär minskade kumulativa effekter och till följd härav en förenklad kontroll och hantering av skatten. Med kumulativa effekter menas att skatten stannar som en kostnad i ett företag och således inte kan föras vidare till nästa led. Det blir en s.k. skatt på skattverkan vid prisbildningen av varor och tjänster. Från borgerligt håll kan vi inte helt acceptera de föreslagna lagändringarna då vi, som jag senare skall kommentera, anser att föreslagna ändringar i några fall skapar en oacceptabel konkurrenssnedvridning. Vi moderater har dessutom förslag om ytterligare ändringar av lagen, och dessutom föreslår vi en översyn av mervärdebeskattningen. Vi har i en särskild motion begärt en översyn av skatten, eftersom den sittande utredningen har ett så pass begränsat uppdrag och den dessutom inte är parlamentarisk. Det skall emellertid i detta sammanhang sägas att den sittande utredningen varit mycket nyttig. Riksdagen har under årens lopp med utgångspunkt från av utredningen föreslagna ändringar fattat beslut som inneburit en anpassning av lagstiftningen till en föränderlig marknad. Samtidigt har det inneburit många små ändringar, varför tiden enligt vår uppfattning är mogen för en omfattande utredning av hela mervärdeskattelagen. Jag vill särskilt peka på vikten av en utredning inom tjänstebeskattningen. Utskottet har med den positiva skrivningen i anledning av vår motion icke ställt sig avvisande till en utredning. Vår förhoppning är därför att regeringen tar initiativ till en sådan. Herr talman! Jag skall nu kommentera på vilka grunder vi moderater avvisar förslagen under punkterna 1 och 2, avseende ADB-program, bokföring m.m. samt datorbaserade informationstjänster. Vi moderater är ense med utskottets majoritet om att det enligt gällande lagstiftning föreligger kumulativa effekter inom ADB-området. De föreslagna lagändringarna innebär att dessa kumulativa effekter begränsas i stor utsträckning. Under motionstiden och i samband med olika uppvaktningar inför utskottet har det emellertid uppkommit farhågor för att föreslagna lagändringar kan resultera i en allvarlig konkurrenssnedvridning. Genom att man breddar basen för skatteuttaget inom ADB-området blir tjänsterna betydligt dyrare. Det kommer att röra sig om en prisökning på ca 20 70. Genom denna stora prishöjning på en redan hård marknad ökar intresset för de företag, statliga och kommunala myndigheter och olika organisationer som inte har avlyftningsrätt avseende mervärdeskatt att i stället utföra tjänsterna i egen regi. Det kan heller inte uteslutas att det kommer att bli en ökad konkurrens från utlandet, eftersom import av tjänster inte momsbeskattas. En annan allvarlig aspekt, som jag vill peka på att man måste beakta, är de undantag från skatteplikt på datatjänster som regeringen har medgivit i vissa fall. Som framgår av propositionen har regeringen genom särskilda beslut befriat vissa databolag från skyldigheten att ta ut mervärdeskatt på datatjänster, utförda åt ägarna till dessa databolag. Departementschefen uttalar att denna form av dispens inte skall påverkas av föreslagen lagändring. Vidare säger departementschefen, att dessa medgivanden bör upphöra på sikt. Det får i samband härmed enligt departementschefens mening avgöras om gällande förhållanden skall lagfästas. Trots detta synsätt uttalar departementschefen i nästa mening att ytterligare dispenser kan komma i fråga. Utskottets majoritet har också uttryckligen anfört att det i vart fall inom det bostadssociala området förutsätts att dispensmöjligheten utnyttjas. Det är, herr talman, synnerligen anmärkningsvärt dels att man enligt gällande rätt medvetet har skapat konkurrenssnedvridning, dels att utskottets majoritet föreslår en utvidgning av detta principvidriga förhållande. Herr talman! Det är nästan ofattbart att majoriteten i Sveriges riksdag är beredd att förorda särbestämmelser som skapar orättvisor. Det är visserligen bra att kumulativa effekter begränsas, men det får absolut inte ske genom en ökad konkurrenssnedvridning. Den lagstiftande myndigheten måste självfallet verka för en konkurrensneutral lagstiftning. Jag måste fråga företrädarna för utskottsmajoriteten om det är vettigt att införa ny lagstiftning, som i samma ögonblick kräver dispenser i vissa fall och som får konkurrenssnedvridning som följd. Utskottets majoritet har genom sitt positiva uttalande om dispens även prioriterat storskalig verksamhet. Jag vill visa detta med följande exempel: En fastighetsägare, som innehar ett mindre hyreshus omfattande 5-6 lägenheter, drabbas av en kostnadsökning om ca 3 000 kr. per år om denne anlitar en konsult för bokföringen och inkasseringen av hyrorna därför att den administrativa tjänsten blir skattepliktig ur momssynpunkt. Ytterst drabbas hyresgästen, som får en ökad hyra. Allmännyttan eller socialdemokraterna närstående HSB eller Riksbyggen kan räkna med att motsvarande tjänst inte momsbeskattas, då den kan tänkas utföras i egen regi eller bli utförd av ett dessa bostadsföretag närstående bolag, som beräknas få åtnjuta dispens, som jag nyss nämnde. Herr talman! Jag vill med det sagda poängtera de allvarliga konsekvenser denna lagändring kan få. Den kan även få till följd att vissa av de befintliga företagen inom datakonsultbranschen kan komma att slås ut. Herr talman! Prisbildningen avseende datatjänster har under årens lopp förändrats. Den relativa andel av priset som är hänförlig till hårdvaran har successivt minskat. Det innebär att den kumulativa effekten i motsvarande mån begränsats. Med hänsyn härtill, och då den kumulativa effekten inom ADB-området har funnits i varierande grad sedan momsens införande år 1969, är det ingen större nackdel att skjuta på beslutet i avvaktan på ett bättre förslag från regeringens sida, som också tar hänsyn till de negativa effekter som jag har påvisat. En sammanvägning av olika skäl för och emot lagändring i nuvarande skede i den aktuella frågan ger enligt min uppfattning klart belägg för att propositionen i denna del bör avslås. Jag vädjar därför till socialdemokraterna att avvakta med lagstiftningen till dess att framför allt tjänstebeskattningen har blivit ordentligt belyst i en ny utredning. Regeringens förslag om mervärdeskatt på datoriserade informationstjänster kommer även efter en lagändring att innebära att vissa företag får en s.k. blandad verksamhet, dvs. en skattepliktig och en skattefri verksamhet. Till följd härav uppkommer kumulativa effekter och kontrollproblem. Departementschefen har i propositionen uttalat att lagförslaget får ses som ett provisorium som kan behöva omprövas med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen. I konsekvens med vårt ställningstagande beträffande ADB tjänster föreslår vi att propositionen även i denna del, dvs. till den del som avser datoriserade informationstjänster, avslås. Vi vill ha ett betydligt säkrare underlag att bygga en lagstiftning på än det regeringen har presenterat. Det finns enligt vår uppfattning inte någon som helst anledning att hasta med en lagändring i den här frågan. Herr talman! Jag skall något kommentera de ändringsförslag som har berörts i två moderata motioner. Riksdagen har genom beslut år 1984 från beskattning undantagit tjänst som tillhandahålls av tryckeri med avseende på skattefritt tryckalster. Genom denna lagändring har bokbinderier råkat ut för en konkurrenssnedvridning i förhållande till tryckerierna. Det är med beaktande av vad jag tidigare har uttalat i mitt anförande ytterst viktigt att vår skattelagstiftning inte får en konkurrenssnedvridande effekt. Det är beklagligt att utskottets majoritet inte har ställt sig bakom den moderata motionen som utmynnar i det självklara kravet att s.k. kringtjänster avseende skattefria tryckalster skall behandlas lika oavsett vilket slag av företag som tillhandahåller tjänsterna. Gunnar Biörck i Värmdö har i en motion hemställt att vetenskapliga särtryck undantas från skatteplikt enligt lagen om mervärdeskatt. Med hänsyn till att doktorsavhandlingar har undantagits från skatteplikt och då riksskatteverket inte har något att erinra mot en utvidgad skattefrihet i det här avseendet samt då förslaget vilar på saklig grund är det förvånande att utskottsmajoriteten inte tar tillfället i akt att uttala för regeringen att en lagändring i detta avseende skulle vara välkommen. Slutligen, herr talman, vill jag fästa uppmärksamhet på det särskilda uttalande som har gjorts beträffande fartyg för yrkesmässigt fiske. Jag förutsätter att riksskatteverket informerar landets länsstyrelser om att de beaktar vad utskottet har anfört i den här frågan för att så långt det är möjligt förhindra att de fiskare som kommer att beröras av lagändringen råkar in i några likviditetsproblem i samband med nyinvesteringar. Herr talman! Jag får med detta yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4.

Herr talman! Mervärdeskattesystemet har genom åren visat sig vara en ur teknisk synpunkt och ur uppbördssynpunkt bra skatteform. I den mån nackdelar har dykt upp har de som regel berott på undantag från skatteplikten och på skilda skattesatser. Dessa undantag och skilda skattesatser har skapat tolkningsproblem samt även problem ur konkurrensneutralitetssynpunkt. Den strävan som finns i propositionen att göra momssystemet mer konsumtionsoch konkurrensneutralt tycker vi från folkpartiets sida är bra. Det säger sig självt att man i ett system där man tvingas fastställa en beloppsgräns för skattskyldighetens inträde inte får millimeterrättvisa. När gränsen dessutom höjs till 30 000 kr., som nu har skett, ökar naturligtvis den olikformiga behandlingen ur skattesynpunkt till en del. Ändå menar vi att det är rimligt att man höjer gränsen till 30 000 kr. Vi tror inte att man därigenom kan registrera några större orättvisor. Vi inser givetvis att man får en administrativ förenkling som är betydande. Farhågor har här framförts för en konkurrenssnedvridning. Höjningen till 30 000 kr. skulle gynna ”småskuttare” som ej momsregistreras. Jag tror inte att sambandet är så enkelt. Det finns nämligen en risk för att den som anlitar någon från denna kategori blir betalningsskyldig för skatter och avgifter. Den som anlitar en hantverkare eller någon annan skall ju kontrollera att vederbörande för det första har en B-skattsedel och för det andra att han är mervärdeskattregistrerad. I annat fall föreligger den risk som jag nämnde. Jag tror att detta skapar en rädsla som kanske mer än väl väger upp de fördelar vederbörande får ur skattesynpunkt. Jag tror till och med att registrering för en del framstår som en nåd att stilla bedja om. Vi ställer oss också bakom huvuddelen av de andra förslagen i propositionen. På några punkter har vi däremot varit betänksamma. Det gäller bl.a. fartyg som används för yrkesmässigt fiske. Hittillsvarande regler har ju inte heller varit riktigt bra. Leverantören har lämnats att avgöra om skatteplikt föreligger eller ej. Självfallet har det varit helt omöjligt att följa upp båtarna. Efter en tid har en båt kunnat skifta användning. Vi tror att det är en förbättring att fartyg för fiske görs skattepliktiga. För den som inte har avdragsrätt blir det naturligtvis en merutgift. Samtidigt kompenseras denna utgift av att man har en fördel när det gäller att få ut priser för den fisk man har fångat. För dem som har avdragsrätt kan det givetvis uppstå likviditetsproblem. Under behandlingen i utskottet har vi fått klara försäkringar från finansdepartementet om att man som regel beviljar övergång till tvåmånadersredovisning vid förvärv av nya båtar. Vi har alltså utgått från att detta kommer att bli praxis. Självfallet kommer då ingen båtleverantör att försumma att upplysa om denna möjlighet när han säljer en båt. Då finns det en viss trygghet för att bestämmelserna inte kommer att vara till nackdel. Prot. 1985/86:53 Herr talman! Till detta betänkande har fogats två reservationer, som 17 december 1985 = folkpartiets företrädare i utskottet har skrivit under. Karl-Gösta Svenson har redan redogjort för sakläget när det gäller ADB-program, bokföringstjänster osv., och jag skall inte trötta kammaren med att upprepa alla dessa skäl. Jag instämmer i huvudsak i den kritik som han här framförde. Jag vill dock säga att det är litet överraskande, mot bakgrund av de mycket starka skäl som har kommit fram vid de uppvaktningar som gjorts inför utskottet, att man väljer att följa propositionen på detta område. Enligt folkpartiets mening borde man av regeringen begära ett bättre underbyggt förslag. Det hade inte precis rört sig om några äventyrligheter, eftersom dessa tjänster inte är momsbelagda för närvarande. Dagens läge hade alltså fortsatt att gälla. Även om det inte är idealiskt, så är det inte heller på något sätt katastrofalt. Jag tycker att ni socialdemokrater här hade kunnat kosta på er ett uppskov med beslutet tills ett förslag som bättre garanterade konkurrensneutraliteten hade kunnat läggas på bordet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! I betänkande nr 17 från skatteutskottet, som vi nu behandlar, föreslås att det skattepliktiga tjänsteområdet utvidgas för att mervärdeskatten skall underlättas tillämpningsmässigt och göras mera konsumtionsoch konkurrensneutral, som det heter. Dessutom vill man eliminera kumulativa skatteeffekter. Utskottet slår fast: ”Den helt dominerande delen av de aktuella tjänsterna är sådana som köps av andra mervärdeskatteskyldiga, och för dem medför enligt propositionen den utökade tjänstebeskattningen en reell kostnadsminskning genom att säljaren i ökad utsträckning kan göra avdrag för den ingående mervärdeskatten på sina investeringar. Om tjänsterna däremot tillhandahålls t.ex. banker, försäkringsbolag och fastighetsförvaltande företag, som inte är skattskyldiga, uppstår en kostnadsökning. I de fall sådana kostnadsökningar uppstår vid köp av datatjänster från gemensamt ägda särskilda bolag kan, framhålls det i propositionen, de negativa effekterna dock undanröjas genom dispenser, liksom då en förening eller ett förbund tillhandahåller anslutna föreningar motsvarande tjänster.” Herr talman! Nog håller vi här på att bygga upp en förfärlig byråkrati på detta område, en byråkrati som borde vara möjlig att undvika. Då vi dessutom från centern anser att det inte är rättvisa och neutralitet i beskattningen, att reglerna utformas så att de blir särskilt förmånliga för storskalig verksamhet på den småskaliga verksamhetens bekostnad, har vi reagerat mot det här. För storföretagen blir det säkert en fördel att bygga in dessa tjänster i det egna företaget, och de har ju kapacitet härför, både ekonomiskt och personellt. Det måste vara till fördel för storföretagen. För småföretagen är det inte lika lätt. De blir sannolikt även i fortsättningen hänvisade till att köpa dessa tjänster. Det kan man knappast kalla konkurrensneutralitet. I en motion har vi från centern — liksom man har gjort i två andra motioner — yrkat avslag på den del i propositionen där det föreslås att mindre Det är fiskebåtarna i storlek under tolv meter som avses. Ett borttagande av denna frihet från mervärdeskatt kommer främst att drabba kustoch insjöfiskarna, som använder dessa mindre fiskebåtar. Vi har pekat på de likviditetsproblem som kan uppstå för berörda fiskare, speciellt om de har helårseller halvårsredovisning av mervärdeskatt, och det har de flesta av dessa fiskare, herr talman. Utskottet har skrivit positivt om möjligheterna för dessa skattskyldiga att tillfälligt gå över till tvåmånadersredovisning — utskottet har förutsatt att sådan tillfällig övergång medges alla berörda, så att de påtalade problemen undviks. Vi hoppas att mervärdeskattemyndigheterna tar den rekommendationen ad notam och medverkar till att lösa de här problemen för fiskarna, och vi har därför nöjt oss med att i ett särskilt yttrande påpeka detta. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det svenska skattesystemet utmärker sig förvisso inte för att vara särskilt enkelt. I vissa avseenden är det tvärtom ganska krångligt. Det är ett förhållande som dess värre utnyttjas av smarta skattefixare med stora tillgångar för att sko sig på andras bekostnad. Därigenom motverkas det viktiga fördelningspolitiska syftet med vårt skattesystem. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Därför har också den socialdemokratiska regeringen tagit ett stort antal initiativ till att förenkla beskattningen, så att det skall bli lättare för vanligt folk att sätta sig in i de bestämmelser som finns. De skatteutredningar som har tillsatts får t.ex. nästan undantagslöst direktiv att söka förenklande lösningar på de problem som skall utredas. Ett antal propositioner har i samma syfte avlämnats under den gångna mandatperioden och innevarande riksdagsår. Det bästa exemplet är nog den proposition om förenklad inkomstbeskattning för löntagare som riksdagen godkände i våras. Inte så lång tid därefter fattade vi beslut som ledde till enklare beskattning av utlandssvenskar, och så sent som i förra veckan röjde vi upp i de snåriga bestämmelserna för kassettskatten. Nu har turen kommit till mervärdeskatten på tjänsteområdet. Det är nog ingen tvekan om att snårigheten på detta område ställer till med stora problem. Det är framför allt tillämpningsproblem för tjänster som tillhandahålls skattskyldiga företag, dvs. huvudsakligen inom näringslivet. Hos de tjänsteproducerande företagen är det inte ovanligt att endast en del av omsättningen är skattepliktig. Partiell skattskyldighet medför mer eller mindre besvärande redovisningsoch kontrollproblem. Detta gäller särskilt i fråga om de begränsningar i rätten till avdrag för ingående skatt som följer med den partiella skattskyldigheten. För att i någon mån komma till rätta med detta föreslår nu regeringen, att det skattepliktiga tjänsteområdet utvidgas, framför allt när det gäller tekniska och administrativa tjänster. Härigenom uppnås, som tidigare talare har varit inne på, också en rad andra fördelar. Man eliminerar t.ex. i stor utsträckning de kumulativa effekter som blir ett resultat av prisstegringar till följd av att ingående moms inte är avdragsgill. Vidare blir mervärdeskatten på detta sätt mer konsumtionsoch konkurrensneutral. Trots dessa uppenbara fördelar har de borgerliga partierna inte kunnat avhålla sig från att avge fyra reservationer och tre särskilda yttranden. Jag skall avslutningsvis kommentera reservationerna. I reservation 1 kritiserar de tre borgerliga partierna regeringens förslag att utvidga skatteplikten på ADB och bokföringsområdet. Man pekar på att det finns risk för kostnadsökningar för icke skattskyldiga köpare av sådana tjänster, t.ex. banker, försäkringsbolag och fastighetsförvaltande företag. Utskottsmajoriteten förnekar inte, att icke skattskyldiga kan drabbas av kostnadsökningar. Dessa blir emellertid mycket marginella med tanke på att säljaren av tjänsterna enligt förslaget skall kunna göra avdrag för ingående moms och därmed dra ner prisnivån. Utskottet pekar också på att det i vissa fall skall vara möjligt att dispensvägen undvika eventuella negativa effekter, särskilt på det bostadssociala området. I det sammanhanget finns det anledning att särskilt granska en passus i reservationen. Där påstås det nämligen helt frankt, att dispensinstitutet som sådant är en fara för rättssäkerheten. Det är ett uppseendeväckande påstående, inte minst mot bakgrund av att åtminstone två av de borgerliga partierna så sent som i förra veckan krävde en generaldispens på skatteområdet. Det vore intressant att höra de borgerliga talarna förklara den kovändningen. Det är naturligtvis inte bra med en slapp och obegränsad dispensgivning. Men det är det ju inte fråga om här, eftersom propositionen klart och tydligt anger ett begränsat antal fall, då dispens kan medges. Ett strikt regelverk i form av lagar och förordningar — det vet vi — kan inte alltid ta enskilda hänsyn och då är det just ur rättssäkerhetssynpunkt nödvändigt att kunna göra undantag, t.ex. i form av dispenser. I reservation 2, som gäller datorbaserade informationstjänster, kritiseras förslaget för att skapa nya gränsdragningsproblem. Låt mig då med eftertryck få fastslå, att den uppdelning som nu görs på beskattade och obeskattade sådana tjänster är alldeles för lätt att kringgå och anpassa till köparens mervärdeskatteförhållanden. Den ordning som föreslås i propositionen kanske inte helt eliminerar dessa missförhållanden men innebär i vart fall en klar förbättring. I denna reservation, liksom i den första, uttrycks också farhågor för att en ökad skattefri import skall leda till konkurrensnackdelar på hemmamarknaden för svenska företag. Farhågorna är sannolikt överdrivna, men regeringen är, vilket framgår av propositionen, inställd på att finna en snabb lösning på eventuella problem i detta avseende. I reservationerna 3 och 4 pekas på några specifika problem i samband med s.k. kringtjänster på tryckerier och särtryck från vetenskapliga tidskrifter.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

Herr talman! Jag trodde inte att det skulle bli någon intensiv debatt i detta ärende, men här måste jag verkligen säga: Nu tar Lars Hedfors i, nu jagar han mygg med kanoner. Han börjar tala om storskojare som skor sig, drar in förenklingar av inkomstskatten och talar om hur man har röjt upp. Men beträffande våra invändningar, Lars Hedfors, mot förslaget måste jag påminna om att vi praktiskt taget gått med på allt i propositionen. Vad vi sagt är att vi kunde vänta på två områden, där vi i dag faktiskt har en skattefrihet som fungerar ganska bra och som nästan är lättare att tillämpa än det förslag som nu föreligger. Det nya förslaget innebär att man kommer att missgynna småskalig verksamhet, att vi får hyreshöjningar, osv. Det måste vara någon måtta på den kritik vi tar till när vi granskar andra partiers förslag. Det vi här har talat om och som frågan gäller är dispensförfarandet. Regeringen ämnar faktiskt återkomma i ärendet. Man tycker inte själv att det är bra med dispenser. Man tänker fortsätta att utreda för att komma med ett förslag till lagstiftning, så att vi slipper dispenserna. Inte kan vi vara sådana våldsamma bovar när vi då säger att vi heller inte tycker det är bra med dispenser. Det blir alltid, som vi skriver i reservationen, ett visst mått av godtycke när man tillämpar dispensreglerna. En annan sak som vi vill undvika gäller svensk dataindustri. De som sysslar med datatjänster utsätts för en konkurrens från utlandet som det kommer att vara mycket svårt att möta, eftersom de utländska datatjänsterna inte är skattebelagda. Sparstorskojarna, Lars Hedfors, till ett annat tillfälle! Låt oss nu diskutera det saken gäller.

Herr talman! Lars Hedfors tog i så kraftigt mot reservationerna att man osökt kom att tänka på förstamajtalaren, som i kanten på manuskriptet hade skrivit: Argumenteringen svag, höj rösten. Jag tycker att Lars Hedfors verkade betydligt mer säker på att man hade gjort rätt än vad som var fallet inom utskottet. Utskottet säger nämligen i slutet av sin skrivning: ”Utskottet vill inte utesluta att det kan föreligga ett behov av en övergripande översyn av mervärdeskatten. Det bör emellertid enligt utskottet i första hand ankomma på regeringen att bedöma behovet av en sådan översyn samt pröva inriktningen och uppläggningen av ett eventuellt nytt översynsarbete. Utskottet förutsätter att regeringen har sin uppmärksamhet riktad på frågan och avstyrker följaktligen motionen.” Lars Hedfors var betydligt självsäkrare. Han tyckte att det som majoriteten hade åstadkommit var det enda riktiga. Jag skulle därför vilja ställa några frågor till Lars Hedfors. Är Lars Hedfors säker på att det blir en fullständig skatterättvisa mellan t.ex. småföretag och större företag när man går in för det här systemet? Jag är inte så övertygad om det. Det är därför som vi har undertecknat reservationen. Får man verkligen konkurrensneutralitet mellan olika företag? Jag har ytterligare några frågor. När man nu skall behöva använda dispenser för att få någorlunda rättvisa, är det en väg som är önskvärd, Lars Hedfors? Kan man garantera att rättvisa kan skapas mellan olika dispenssökande, när man måste gå den här vägen? Hade det varit så farligt att lugna sig litet grand och få översynen först?

Herr talman! Kjell Johansson och Karl-Anders Petersson var litet irriterade på mig och mitt inledningsanförande. De tyckte att jag, som de sade, tog i. Det som tydligen har väckt deras misshag var mitt, som jag själv tycker, ganska stillsamma försök att sätta denna proposition i samband med regeringens hittills mycket framgångsrika strävan att förenkla det svenska skattesystemet. Den inställning som Kjell Johansson och Karl-Anders Petersson har till dessa framgångar tycker jag litet grand påminner om den klassiska historien om räven och de stora, vackra, röda rönnbären. Samtliga tre borgerliga talare påstår att de i stort sett ställer upp för det som sägs i propositionen. Men ni har faktiskt en hel del invändningar. Framför allt har ni inte mindre än fyra reservationer. Och det är litet konstigt med dem —- det får ni ursäkta att jag säger. Så sent som den 25 november i år, när tiden för motioners väckande med anledning av propositionen gick ut, hade ni nämligen inga som helst invändningar — inte en enda. I varje fall fanns det inga partimotioner eller kommittémotioner från de borgerliga partierna vid det tillfället. Det man då frågar sig och det som jag frågar er är: Hur kan denna mycket snabba metamorfos ha uppstått? Vad är det som har hänt som gör att ni på detta sätt vänder på en enda gång? Dessutom är det så att remissinstanserna är positiva i nästan samtliga fall till det förslag som regeringen lägger fram. Till yttermera visso är det så — det finner man om man läser utredningen — att det är de berörda branschorganisationerna som har krävt de förslag som läggs fram i propositionen. Försök att i nästa replik förklara varför ni är så negativa och har så många reservationer. Jag tror att det var Karl-Gösta Svenson som tog upp problemen med tjänsteimport och konkurrensneutraliteten därvidlag. Det finns vissa problem på den punkten — det skall inte förnekas. Men de problemen finns åtminstone delvis redan nu, även om det inte förbättrar saken. Men då skall man notera att regeringen i sin proposition klart och tydligt säger ifrån att man är beredd att ingripa. Man talar också om hur man eventuellt skall ingripa, t.ex. med någon form av importbeskattning.
Herr talman! Jag får göra Lars Hedfors till viljes genom att berätta vad som gjort att vi blivit betänksamma. Det finns faktiskt motioner från samtliga tre borgerliga partier som vänder sig mot just det förhållandet att man missgynnar småskaliga bostadsrättsföreningar. Det är också naturligt att vi blir betänksamma när konkurrensvillkoren påverkas. Den uppvaktning som vi hade ifrån SBC var ganska klar och tydlig då det gällde dessa problem. Man slog fast att förslaget missgynnar småskalig fastighetsförvaltning och att även bostadsrätt som upplåtelseform missgynnas gentemot andra bostäder. Man klargjorde också att den ökade momsen kommer att slå igenom på hyrorna. För övrigt beträffande allt arbete som Lars Hedfors med glädje talar om i fråga om den förenklade deklarationen: Det var någonting som vi själva satte Prot. 1985/86:54 i gång — det var en folkpartistisk budgetminister som skrev utredningsdirekti 17 december 1985 ven. Vi har följt upp frågan hela vägen och röstat ja till reformen. Det går liksom inte att anklaga oss och tala om storskojare som skor sig, som Lars Hedfors gjorde i sitt första inlägg. Det är inte detta som det handlar om, utan det handlar om att vanligt, ärligt folk missgynnas av förslaget. De effekterna har vi velat undanröja. Märkvärdigare är det inte, Lars Hedfors.
Herr talman! Jag ställde en fråga till Lars Hedfors i inledningsanförandet som har samband med en av våra reservationer. Jag frågade honom om det var vettigt att införa en ny lagstiftning som i samma ögonblick kräver dispenser. Jag tänker då i första hand på det som Kjell Johansson tagit upp när det gäller bostadssidan och fördyringar i samband med att bokföringstjänster och kamerala tjänster blir skattepliktiga och på så sätt ökar hyran — i varje fall får vi en olikformig behandling i och med att alla inte skall få dispens. Som jag sade i replikskiftet före middagsuppehållet är det olyckligt att införa dispenser. Om man vill lindra beskattningen skall man använda en annan metod. När det gäller reservationerna vill jag bara påpeka att det finns moderata reservationer i samtliga fall. Jag förstår därför inte vad Lars Hedfors menade. För övrigt har vi i utskottet uppvaktats av människor, dels från datakonsultsidan, dels från fastighetsägarsidan, som är oroade för utvecklingen och risken för just konkurrenssnedvridning. När man skall hantera mervärdeskattelagen måste man ha två viktiga mål. Det ena är att man skall försöka undvika kumulativa effekter. Det andra, lika viktiga målet, är att man skall uppnå konkurrensneutralitet och inte skapa en sådan konkurrenssnedvridning som man i detta fall gör med regeringens förslag.
Herr talman! Lars Hedfors tyckte att vi reservanter reagerar som räven på rönnbären. Jag kan försäkra Lars Hedfors att det inte på något sätt är en sådan reaktion som han har mött från vår sida. Jag ställde två frågor till Lars Hedfors. Den ena var om han verkligen tror att förslaget skapar konkurrensneutralitet mellan stora och små företag. Jag fick inget svar på den frågan. Den andra var om Lars Hedfors tycker att metoden med dispenser i sådana här ärenden är den metod som är önskvärd och som vi skall använda I framöver. Inte heller på den frågan fick jag något svar, men det kanske vi kan få nu.
Herr talman! Jag skall börja med att direkt svara på Karl-Anders Peterssons frågor. Den första frågan gällde om dispenserna var önskvärda eller ej. Jag tror att 133 dispenserna i detta fall är nödvändiga, just från rättviseoch rättssäkerhetssynpunkt, dvs. från de synpunkter som ni själva har kritiserat förslaget. Dessutom säger regeringen i sin proposition faktiskt att dispenserna på sikt skall avvecklas och ersättas av lagfästning. Det skall ske när vi har fått erfarenheter av systemet. Det tycker jag är ett klokt och riktigt resonemang. De borgerliga har i detta ärende gjort en kovändning, om jag får använda det uttrycket. De har inte väckt några motioner, men ändå reserverar de sig på en mängd punkter. Nu hänvisar reservanterna till en uppvaktning hos utskottet. Jag påstår att denna uppvaktning över huvud taget inte tillförde något nytt i diskussionen. Den tillförde oss inte något som vi inte visste redan förut. Det är nog inget tvivel om den saken. Kjell Johansson felciterade mig, medvetet eller omedvetet vill jag låta vara osagt. Jag har i mitt inledningsanförande inte talat om några storskojare. Det går an att i morgon kontrollera detta i snabbprotokollet. Konkurrensvillkoren försämras, säger reservanterna. De syftar då på det förhållandet att det möjligen kan bli dyrare för icke skattskyldiga med den föreslagna momsbeläggningen av tjänster. Jag hänvisar då till att det redan nu finns momsbelagda tjänster och till att säljaren faktiskt får dra av den ingående momsen. På det viset pressas priserna ned. Till detta kommer dispenserna, som i mycket stor utsträckning kommer att gälla åtminstone på bostadsområdet, det har utskottet tryckt mycket hårt på. Även om det skulle bli nackdelar med förslaget, är jag för min del alldeles övertygad om att fördelarna — enkelheten och det faktum att vi undanröjer de kumulativa effekterna — kraftigt överväger. Förslaget kommer dessutom att innebära att vi får en bättre överensstämmelse med förhållandena i andra länder i Europa.

Herr talman! I motion 1985 86:24 ställt två yrkanden, det ena av generell och det andra av mera speciell karaktär. Eftersom enligt utredningstjänstens statistik endast 1 96 av alla motioner bifalles och tidskriften Från Riksdag & Departement har den triumfatoriska rubriken Avslagna motioner, var det måhända fåfängt att ens göra ett försök, men då det ena yrkandet hade riksskatteverkets välsignelse och det andra endast innebar en uppslutning kring grundlagen kunde man kanske ändå hysa ett visst hopp. Men hej, vad man bedrog sig! Vad mitt mera speciella yrkande 2 beträffar följer det upp en framställning från forskare vid Karolinska institutet om att särtryck från arbeten publicerade i utländska vetenskapliga tidskrifter skulle befrias från mervärdeskatt. Detta förslag har riksskatteverket i en skrivelse till regeringen tillstyrkt. Enligt vad som framgått har tullverket, som vanligt, satt sig på tvären. Nu är det så att doktorsavhandlingar, i varje fall medicinska sådana, numera i allt större utsträckning består av en sammanställning av vetenskapliga arbeten som accepterats för publikation i allmänt erkända internationel la tidskrifter. Att arbetena ansetts värda att publiceras i sådana sammanhang utgör indirekt ett bevis på att de bedömts ha den höga kvalitet som vi trots allt eftersträvar. Själva avhandlingen består numera vanligen av en ramberättelse kring ett antal särtryck av de på detta sätt publicerade originalarbetena. Utbyte av särtryck mellan personer som arbetar inom samma områden är också ett vedertaget sätt att hålla kontakt mellan forskare i olika delar av världen. Då det här rör sig om en verksamhet utan minsta kommersiellt intresse förefaller det orimligt att forskarna skall belastas med extra utgifter i form av mervärdeskatt, som för dem inte är avdragbar i en senare hantering inom landet men däremot, teoretiskt, vid ”export” till utlandet. Om forskarna skulle vilja irritera — för att inte använda ett inom JO-ämbetet gångbart, starkare uttryck — tullen, skulle de kunna begära restitution av mervärdeskatt varje gång de exporterar ett särtryck utomlands. Eftersom ärendet nu i alla fall ligger hos regeringen innebär utskottsmajoritetens ställningstagande endast att man här inte vill föregripa regeringens beslut genom att våga yppa en egen mening. Jag är härvidlag litet besviken på utskottets ordförande och på dess talesman här, som ju båda är studerade karlar och som förmodligen har hört en annan studerad karl, nämligen Bertil Fiskesjö, av och till erinra riksdagen om att vi, genom den nya författningen och dess genomslag i statskalendern, faktiskt numera är den första statsmakten och regeringen vårt verkställande organ. Skatteutskottets moderata företrädare har tveklöst biträtt detta mitt andra motionsyrkande, och då Karl-Gösta Svenson redan yrkat bifall till det kan jag bara tacka för vänligheten. Vad mitt första och mera generella yrkande beträffar handlar det om vikten av att i lagar och andra författningar liksom vid deras tillämpning iaktta ett korrekt bruk av begreppen ”skatt” resp. ”avgift”. Min motion är därmed bara ett eko av vad det utskott som jag har äran att tillhöra, konstitutionsutskottet, tidigare uttalat, och det förefaller som om skatteutskottet menade att saken därmed redan vore ur världen. Men kanske är det ändå inte så. Föga kunde jag ana, när jag skrev min beskedliga motion, att saken skulle få en överraskande aktualitet innan trycksvärtan torkat i skatteutskottets betänkande.

Denna överraskande och kanske omedvetna tillämpning av lagprövningsrätten har därmed ställt riksdagen inför en oförutsedd och kanhända oönskad situation. Bland de legala korrektiv som sentida lagstiftare avhänt riksdagen är emellertid rätten att ifrågasätta ledamöter av högsta domstolen ett. Något yrkande kan jag därför inte ha. Vad jag här har anfört, herr talman, kan däremot kanske vara av intresse för den översyn av lagstiftningen som tycks vara att vänta.

Herr talman! Jag skall inte nämnvärt förlänga den här debatten, men jag känner det angeläget att ställa en fråga med anledning av det föreliggande förslaget. Förslaget om beskattning av bostadsförvaltning har skapat stor oro inom bostadskooperationen. Tjänster som samordnas inom t.ex. HSB skulle beskattas, vilket naturligtvis skulle innebära svåra konsekvenser. En dramatisk fördyring skulle ske. Samordning av bostadsförvaltning av t.ex. små bostadsrättsföreningar skulle straffas. Av betänkandet framgår att regeringen kan ge dispenser, så att inga negativa bostadssociala effekter uppstår. Jag vill därför fråga utskottets talesman Lars Hedfors: Skall man tolka utskottets skrivning så, att beskattning av förvaltningstjänster inom t.ex. HSB och Riksbyggen skall undanröjas genom dispenser?
Herr talman! Jag kan bara upprepa det som jag tidigare har sagt, nämligen att såväl regeringen som skatteutskottet har noterat de problem som Hans Rosengren tar upp. Regeringen föreslår ju att dispensinstitutet skall förlängas ytterligare några år och t. om. utvidgas en liten aning. Utskottet förtydligar för sin del det hela speciellt när det gäller bostäderna och bostadsföretagen på så vis att man säger att när möjligheten till dispens utnyttjas skall det ske bl.a. för att undvika negativa bostadssociala konsekvenser. Det innebär, såvitt jag förstår, att man skall undvika t.ex. hyreshöjningar i detta sammanhang.

Kammaren övergår nu till att debattera socialförsäkringsutskottets betänkande 7 om invandring m.m.
Kammaren övergår nu till att debattera konstitutionsutskottets betänkande 7 om radiooch TV-sändningar i kabelnät m.m.
Kammaren övergår nu till att debattera kulturutskottets betänkande 11 om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar m.m.
Kammaren övergår nu till att debattera kulturutskottets betänkande 7 om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål.

Herr talman! En viktig mening återfinns i både finansutskottets majoritetstext och den borgerliga reservationen nr 1. Den lyder så här: ”Utskottet har vid upprepade tillfällen uttryckt stor oro över tillbakagången i hushållssparandet, som i längden inte går att förena med en sund samhällsekonomisk utveckling.” Uttryckt på ett annat sätt kan läget beskrivas så att vi håller på med ett gigantiskt samhällsekonomiskt experiment i Sverige. Det finns egentligen ingen erfarenhet av vad som händer, när ett lands invånare slutar att ur sin personliga ekonomi sätta av resurser för morgondagen. Vi svenskar ger inte längre något bidrag till den utbyggnad av näringslivet som är nödvändig, om landets ekonomi skall kunna återföras till balans och tillväxt. Vad vi försummar att göra nu märks inte omedelbart, men det får återverkningar långt in i framtiden. Det totala sparandet i Sverige har fallit trendmässigt under ca 15 år. Efter att länge ha legat över genomsnittet för OECD-länderna är det nu nere på en nivå strax ovanför vad som krävs för att ersätta kapitalförslitningen. Nettosparandet är endast några få procentenheter av bruttonationalprodukten. Samtidigt som det totala sparandet sjunkit har det skett en kraftig omfördelning, som främst tar sig uttryck i ett sparandeunderskott inom den offentliga sektorn och en ökning av företagssparandet. Även hushållens sparande har samtidigt sjunkit kraftigt. Under senare delen av 1970-talet uppgick sparkvoten till ca 4 96 — en internationellt sett mycket låg nivå. Efter 1981 har hushållssparandet ändå fallit ytterligare i Sverige. Det är nu nere vid noll eller under noll. Vid en internationell jämförelse framstår det som helt unikt. Hushållssparandet i de länder som är näst sämst ligger kring 5 96. I andra krisländer, såsom Belgien och Danmark, ligger faktiskt hushållssparandet på nära 15 96, vilket gör det lättare för dessa länder att bemästra stora underskott i budget och bytesbalans. Det är en händelse som ser ut som en tanke att vi just i dessa dagar här i Helsingfors har mottagit nobelpristagare i ekonomi, professor Franco Modigliani, som belönats för bl.a. sina teorier om människors sparande. Modigliani lär ha framfört till finansminister Feldt att Sveriges negativa sparkvot är ett stort bekymmer, vars orsaker ligger i en svag tillväxt och en negativ avkastning. Jag citerar vad Modigliani säger i Dagens Industri: ”Lösningen ligger i dessa båda faktorer. Det finns för svaga incitament för att spara i vedertagna former. I stället köper folk guld, tavlor och andra improduktiva saker.” Sparandet i ett samhälle är viktigt för investeringarna, påpekade Modigliani. Därför måste man göra det lönsamt. Han sade: ”Sänk skatten på sparandet. Det finns tre faktorer som hotar uppbyggnaden av förmögenheter: hög inkomstskatt, förmögenhetsskatt och inflation.” Hans råd till finansministern var därför att stimulera tillväxten och att sänka skatten på sparande och förmögenheter. Det är kanske på sin plats att tillägga att denne Modigliani, som alltså fått årets nobelpris i ekonomi, inte är någon ondsint och hårdhjärtad monetarist utan fortfarande bekänner han sig till Keynes läror. Herr talman! Omedelbart efter den för finansutskottets majoritet och minoritet gemensamma meningen börjar man på den socialistiska sidan räkna upp alla de förbättringar som under senare tid har skett när det gäller sparandet. Det stämmer att sparandets villkor har blivit mer gynnsamma. Framför allt är nu realräntan kraftigt positiv. Men — som jag framhöll i en interpellationsdebatt med den nyblivne sparministern Bengt K.Å. Johansson häromdagen — det är faktiskt ingen tröst. Det är i stället ett tecken på att läget är mycket allvarligare än det kan förefalla! Trots goda förutsättningar förblir hushållssparandet lågt, för att inte säga negativt. Förklaringen är naturligtvis att hushållen är hårt trängda som en följd av den socialdemokratiska högskattepolitiken. Som jag påpekade i min interpellation har reallönerna sjunkit kraftigt under senare år. Resultatet kan avläsas dels i ett snabbt ökande antal socialbidragstagare, dels i den sjunkande sparkvoten. Detta problem kan inte lösas enbart med särskilda sparstimulanser. Det bästa sättet att få upp sparandet är att föra en ekonomisk politik som ökar hushållens disponibla inkomster och höjer realavkastningen efter skatt på sparmedel. En kraftig minskning av inflationstakten, kombinerad med marginalskatter på högst 40 96 för huvuddelen av alla yrkesarbetande, är det viktigaste inslaget i en sådan politik. Sparandets beroende av den allmänna ekonomiska politiken understryks med kraft i reservation 1. Jag är glad över att samtliga borgerliga ledamöter i utskottet har kunnat samlas kring ett så generellt ekonomiskt program för att främja det personliga sparandet som där kommer till uttryck. Där sägs också att den rådande krisen för hushållssparandet är så djupgående att det dessutom, utöver den här kloka, allmänna ekonomiska politiken, krävs särskilda stimulansåtgärder, framför allt för att öka det personliga sparandet i bostäder och aktier. Det av regeringen så omhuldade allemanssparandet har mest inneburit placeringar i statsskulden. Allemansfonderna har endast fått en mindre och krympande del av insättningarna. Hushållens satsningar på direkt ägda aktier och på ägda bostäder är som bekant också på väg nedåt. Som vi reservanter framhåller, innebär det skattemässiga gynnandet av sparande i statsskulden en diskriminering av allt annat sparande. Vi efterlyser större neutralitet från statsmakternas sida mellan olika sparformer: på bank, i bostäder och aktier och även för den delen i statsskulden. Regeringens förslag har det begränsade syftet att suga upp de sparmedel som frigörs från olika bundna konton i början av nästa år. Det skall ske genom att villkoren för insättningar i allemanssparandet görs något mer generösa under det första kvartalet. Men förslaget, som i hög grad bär improvisationens prägel, klarar inte ens att tillgodose detta begränsade syfte. En ökning av sparbeloppet med 5 000 kr. räcker inte långt för att ta hand om de medel som frigörs från t.ex. skattefondssparandet. Den som 1980 satte in maximalt tillåtna 4 800 kr. i en aktiesparfond kan räkna med att efter årsskiftet få ut omkring 25 000 kr., dvs. fem gånger så mycket som det nu öppnas extra utrymme för inom allemanssparandet. Trots vad som sägs i propositionens inledning är alltså syftet egentligen inte att stimulera hushållssparandet utan att kvarhålla en del av de medel som redan är sparade i olika skattegynnade former. Utskottets borgerliga ledamöter säger i reservation 2 att det målet egentligen nås bättre genom att man skapar möjligheter för människor att behålla sina sparmedel inom skattesparandet. Det kan ske genom att avkastningen och värdestegringen på medel inom denna sparform får erhålla fortsatt skattebefrielse även efter den femåriga bindningstidens utgång. Aktiesparfonderna bör dessutom befrias från skattskyldighet för realisationsvinster i enlighet med vad som nyligen genomförts för allemansfonderna. Detta skapar konkurrensneutralitet mellan skattesparande i bank, skattefondssparande, allemansfondssparande och allemanssparande i riksgälden. Utskottsmajoritetens invändning på denna punkt är kort och gott befängd. Herr talman! Till de större frågor som har samband med det dåliga hushållssparandet och vad som skall göras däråt blir det anledning att återkomma i samband med den allmänna motionstiden i januari. I avvaktan därpå yrkar jag i dag bifall till reservationerna 1, 2 och 3 till finansutskottets betänkande nr 7.

med ett första steg”. Sett ur den synvinkeln finns det all anledning att välkomna regeringens proposition om att 5 000 kr. extra skall få avsättas till allemanssparandet under första kvartalet 1986. Men en resa består ju inte bara av ett första steg — och sparandet i Sverige har i dag nästan upphört. Det finns t.o.m. risk för att det i år blir negativt. Många systematiskt upplagda steg skulle alltså ha behövts från regeringens sida om man verkligen ville få fart på sparandet i landet igen. Nu får vi nöja oss med ett enda, och vår uppskattning av detta enda minskas en hel del genom att vi misstänker att steget inte bara — eller ens huvudsakligen — har tagits av omsorg om spararna. Tvånget att finansiera statsskulden har säkert också spelat en stor roll. I första hand måste man självfallet efterlysa varför regeringen inte valt att låta skattesparkontona vara kvar med bibehållen skattebefrielse av räntan. Då hade man sannolikt fått behålla stora delar av denna inlåning i bankerna, och en massa transaktioner skulle ha undvikits. Detta har varit folkpartiets viktigaste yrkande i vår motion i anslutning till propositionen. I andra hand anser vi, att man på en gång bort lösa skattespararnas problem även vid kommande årsskiften — samma eller större belopp som nu frigörs kommer ju att frigöras vid ytterligare flera årsskiften framåt i tiden. Argumentet att ”regeringen måste ha handlingsfrihet för framtiden” låter ju bestickande som ett argument för att ta ett beslut i taget. Men de stackars spararna då? Behöver inte de kunskap om framtida bestämmelser för att kunna hantera sin ekonomi på ett rationellt sätt? Regeringen köper sin handlingsfrihet till priset av ovisshet hos alla dem som lojalt skattesparat under de senaste fem åren. De här bägge önskemålen från folkpartiets sida måste ses mot den ytterst allvarliga bakgrund som utgörs av det faktum att det svenska hushållssparandet upphört under senare år. Vi är dessutom ensamma om det fenomenet bland världens industriländer! Statistiken över olika länders sparande är en smula olika, eftersom olika beräkningsmetoder används i olika länder. Men de tillgängliga uppskattningarna för år 1985 talar ett tydligt språk om hur ensamma vi i Sverige är bland industriländerna om att ej längre ha något sparande i hushållen: Sverige kanske t.o.m. minus 0,5 9o sparandet Herr talman! Ett kinesiskt ordspråk säger, att ”även en lång resa börjar | P Prot. 1985/86:54 Att det låga, eller rättare sagt obefintliga, sparandet i Sverige — den 17 december 1985 offentliga sektorn sparar ju ännu mindre i dag än den privata — i hög grad Ändina rs sla bidrar till vårt lands oönskade bytesbalansunderskott är uppenbart. I propositionen räknas ett stort antal faktorer upp — bl.a. en i dag påtaglig realränta — som anses främja sparandet. Men verkligheten talar tyvärr ett annat språk: sparandet i Sverige har aldrig varit så lågt som nu! Ett gammalt militärt talessätt säger att där karta och terräng är olika äger terrängen giltighet, och dagens ”sparandeterräng” utvisar med all önskvärd tydlighet att nu föreliggande proposition om utvidgat allemanssparande är helt otillräcklig för att åter åstadkomma ett sparande — realt eller finansiellt — i vårt land.

På så vis undviks dels beskattning av en latent skatteskuld, dels s.k. Kistnereffekter vid arvsskiften med åtföljande utflyttningsvåg från landet av förmögna personer, att genom nedskärningar i de offentliga utgifterna nedbringa budgetunderskottet och därmed minska inflationstakten. Herr talman!

Herr talman! Regeringen föreslår i proposition nr 50 om ändringar i allemanssparandet att 5 000 kr. utöver högsta tillåtna månadsinsättning får insättas i allemanssparandet under första kvartalet 1986. Man föreslår också att gränsen för de samlade nettoinsättningarna höjs från 30 000 kr. till 35 000 kr. Skälet anges vara ett allmänt behov av att stimulera hushållssparandet och ett speciellt behov av att suga upp en del av de ca 20 miljarder kronor som frigörs under 1986 från skattesparande och sparoch premieobligationer. Närmare 10 av dessa 20 miljarder frigörs under januari månad. Vi har i centerpartiet tillstyrkt förslaget om ytterligare insättning, men vi har inte kunnat instämma i utskottsmajoritetens motiveringar för detta. Majoriteten framhåller särskilt de förbättrade förutsättningarna för hushållssparande, bl.a. beslut om den av centerpartiet sedan länge krävda höjningen av sparavdraget från 800 till 1 600 kr. Trots de av utskottsmajoriteten påpekade förbättringarna av förutsättningarna för sparande, kan vi 1983 legat mycket nära noll för att under 1984 minska ytterligare och därmed = Prot. 1985/86:54 hamna på nollstrecket. Enligt de flesta bedömare, bl.a. spardelegationen 17 december 1985 och konjunkturinstitutet, kommer den att minska ytterligare under 1985o0ch ZH 5 rr Andringar i allemanssåledes bli negativ för detta år.

Detta budskap vilseledde många hushåll till att öka sin konsumtion, bl.a. på sparandets bekostnad. Det ledde också till att vi fick en chockräntehöjning i maj, kombinerad med andra ekonomisk-politiska åtstramningar. Vi i centerpartiet motsätter oss således inte de föreslagna ändringarna i allemanssparandet, men vi anser åtgärden klart otillräcklig och för ensidigt inriktad på stimulans av just allemanssparandet för att få önskad effekt på hushållssparandet. Vi menar att den bästa sparstimulansen är en ekonomisk politik som ökar hushållens disponibla inkomster och höjer realavkastningen efter skatt och sparande. Vi anser också att det personliga sparandet i bostäder och egenföretagande bör prioriteras. Herr talman! Jag yrkar bifall till den med moderater och folkpartister gemensamma reservationen 1. En betydande del eller ca 3,5 miljarder kronor, dvs. en dryg tredjedel av det sparkapital som frigörs i januari, kommer från skattesparandet. Vi anför i en med moderater och folkpartister gemensam reservation för det första att skattesparandet bör förlängas, för det andra att avkastning och värdestegring inom skattesparandet bör erhålla skattebefrielse även efter den femåriga bindningstidens utgång och för det tredje att skattesparfonder skall jämställas med allemansfonderna vad gäller skattskyldighet för realisationsvinster. Den här reservationen skall således ses som ett uttryck för just otillräckligheten i majoritetsförslaget när det gäller möjligheterna att påverka hushållssparandet i positiv riktning. Herr talman! Jag yrkar därmed också bifall till reservation 2. När det gäller moment 3, Stimulans för hushållssparandet, har vi från centerpartiet särskilt velat framhålla behovet av hushållssparande i bostäder och egenföretagande. Såväl önskemålet om ökat hushållssparande som önskemålet om ekonomisk stabilitet genom bl.a. ökad egeninsats vid förvärv av bostad eller egenföretag talar starkt för ett system med privata investeringskonton. Vi anser således införandet av privata investeringskonton vara ett angeläget inslag för att öka hushållssparandet. Det förutsätts därvid att skattereduktion får ske för det ökade sparandet i privata investeringskonton. Vi avser att återkomma med förslag härom under den allmänna motionstiden. Vi pekar också på behovet av att ytterligare höja sparavdraget successivt och att make också fortsättningsvis skall ha rätt att tillgodogöra sig den andra makens outnyttjade sparavdrag. Herr talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall till reservation 4.